Herr talman! Den av regeringen framlagda propositionen om ändring av statens vägverks organisation och om vissa vägplaneringsfrågor omfattar i princip två delar: en del som behandlar den långsiktiga vägplaneringen, en annan som tar upp frågan om inriktningen av de framtida väginvesteringarna. I den del som rör den långsiktiga planeringen har regeringen lagt fram en rad förslag till förändringar i såväl planeringssystemet som planeringsorganisationen. Den gemensamma nämnaren för alla dessa förslag är en strävan till en förenkling av planeringen, till en ytterligare decentralisering av den redan i dag företrädesvis på regional och lokal nivå bedrivna vägplaneringen samt till en utökad samordning mellan vägplaneringen, den regionala utvecklingsplaneringen och den fysiska samhällsplaneringen. Således föreslås att en perspektivplanering ersätter den nuvarande relativt schablonmässiga behovsinventeringen. Detta innebär att förutsättningar skapas för en mer allmän diskussion om väghållningens mål och medel. Denna diskussion kan föras såväl på lokal nivå ute i kommunerna som på central nivå. Vidare föreslår regeringen att de nuvarande femåriga flerårsresp. fördelningsplanerna slås samman med de tioåriga långtidsplanerna till ert tioårigt planeringsinstrument. Länsstyrelserna föreslås härvid få fastställa flerårsplanerna för länsvägnätet. Dessa av regeringen framlagda förslag visar på konkreta åtgärder i syfte att förenkla och ytterligare decentralisera vägplaneringen. Inrättandet av en fast beredningsgrupp i vägoch trafikplaneringsfrågor på länsnivå skapar vidare förutsättningar för att olika synpunkter ges möjlighet att göra sig gällande i planeringssammanhang. Planeringsfrågorna kommer att bli belysta från olika utgångspunkter, vilket innebär att de som har att fatta beslut på regional nivå kommer att ha tillgång till ett omfattande och förhoppningsvis väl genomarbetat beslutsunderlag. Genom den utveckling av själva planeringsmetodiken som kommer att ske, kommer också trafiksäkerhetsoch miljöfrågorna att ges större vikt i planeringssammanhang. Dessa frågor kommer att på ett annat sätt än hittills få betydelse i besluten. Jag har här räknat upp en del av de förslag som regeringen framfört i propositionen i fråga om den framtida långsiktiga vägplaneringen. Jag konstaterar också att trafikutskottet i sitt betänkande till fullo accepterat och uttryckt sin tillfredsställelse över dessa förslag. Det finns således utsikter till att den revidering av de nuvarande flerårsoch fördelningsplanerna, som skall ske under år 1978, kan genomföras inom ramen för ett nytt planeringssystem och med en förändrad planeringsorganisation. De konkreta tioåriga vägplaner som kommer att föreligga vid årsskiftet 1978-1979, kommer således att vara resultat av i förhållande till i dag mer genomarbetade beslutsunderlag, som framtagits i ett intimt samarbete mellan kommuner, länsstyrelser, vägverket och andra myndigheter och organ. Detta möjliggörs genom regeringens nu framlagda förslag. Jag angav inledningsvis att regeringens förslag i propositionen kunde sägas bestå av två delar, en planeringsdel och en del som behandlade inriktningen av de framtida väginvesteringarna. De förslag som regeringen lagt fram för investeringsinriktningen inom vägsektorn baseras på den utveckling som landets vägnät genomgått under 1960-talet och hittills under 1970-talet. Vi har i dag ett huvudvägnät, bestående av riksvägnätet och de större trafikstarkare länsvägarna, som generellt sett har en i förhållande till trafikvolymen acceptabel standard. Jag medger gärna att det förvisso finns delar av detta huvudvägnät som fortfarande behöver rustas upp eller byggas om. Kurt Hugosson och jag diskuterade så sent som i förrgår här i riksdagen en av dessa delar, nämligen väg E6 genom Halland och norra Bohuslän. En del av de största vägarna förutom E 6 går vidare genom tätbebyggda områden med allt vad det medför i form av trafiksäkerhetsrisker och miljöolägenheter. Jag vill dock påstå att detta numera hör till undantagen. Man kan också beträffande huvudvägnätet peka på att den genomsnittliga reshastigheten på detta vägnät f. n. uppgår till ca 80 km/tim. Nu skall man i och för sig handskas varsamt med medeltalsvärden, men detta pekar ändå på en nivå som måste sägas ligga tämligen högt. Att ta undantagsfallen som utgångspunkt vid utformningen av en framtida inriktning av väginvesteringarna kan inte vara riktigt. Det är de mer generella problemen som skall lösas. Regeringens förslag baseras också på en sådan grundsyn. Det är således framför allt det mindre och medelstora vägnätet som nu i första hand behöver rustas upp och förbättras, detta vägnät som till sin huvuddel består av grusvägar. Det är på detta vägnät som man också har stora bärighetsproblem i tjällossningstider. Det förekommer än i dag att man måste stänga av vägar t.o.m. för personbilstrafik under vissa delar av året. Enligt min mening bör alla människor i dag ha rätt till farbar väg året om till sitt hem. Det är dessa hittills något försummade vägproblem som vi nu måste lösa. Transportproblemen för företag och industrier som är hänvisade till det mindre vägnätet, för de areella näringarna, skogsoch jordbruket, och för glesbygdsmänniskorna, för vilka möjligheterna till kollektiva transporter är begränsade. Det är denna problembild regeringen haft i åtanke när den inriktning som redovisas i propositionen utformats. Det är en inriktning som innebär en ökad beläggning av grusvägnätet, en utökad satsning på förstärkningsåtgärder för att minska tjällossningsproblemen och öka bärigheten, så att varje människa såvitt möjligt skall få farbar väg året om till sin permanenta bostad. Med hänsyn till den vikt som regeringen lägger på trafiksäkerhetsoch miljöaspekterna innefattar den angivna inriktningen också en ökad investeringsandel för bättre trafikmiljö och trafiksäkerhet såväl på riksvägar som på länsvägar. Trafikutskottet har vid sin behandling av propositionen inte ansett sig berett att ta ställning till detta förslag till en investeringsinriktning mot de mindre och medelstora vägarna. Utskottet har i stället angett att man får vänta med ett ställningstagande till dess ett förslag till långsiktigt vägpolitiskt program lagts fram av regeringen. Utformningen av ett sådant program måste enligt min uppfattning vara beroende av vissa övriga trafikpolitiska ställningstaganden, bl.a. rörande den väsentliga frågan om kostnadsansvaret. Den trafikpolitiska inriktningen är också avgörande för trafikens fördelning på olika färdmedel, då en trafikpolitik innebär nödvändiga avvägningar mellan de olika trafikslagen. Skilda trafikpolitiska inriktningar får självfallet betydelse för den andel av det totala förflyttningsbehovet som kommer att avvecklas med kollektiva resp. individuella transportmedel. Detta får i sin tur återverkningar på den vägpolitiska inriktningen. Regeringen avser att så fort som möjligt redovisa dessa frågor i en sammanhållen trafikpolitisk proposition. Jag vill emellertid i detta sammanhang framhålla att ett vägpolitiskt program inte kan bestå av hårt bundna kriterier. Ett sådant program skulle låsa handlingsutrymmet för de planerande myndigheterna och organen. Varje län måste alltid ha handlingsfrihet att utifrån sina speciella förutsättningar utforma sin väginvesteringsplan på ett sätt som gagnar det egna länet bäst. Som jag tidigare nämnde, kommer flerårsoch fördelningsplanerna för vägbyggandet att revideras under år 1978. I likhet med vad som skett vid tidigare revideringstillfällen kommer regeringen att lämna länsstyrelserna och vägverket direktiv för upprättandet av dessa planer. Detta kommer att ske i början av nästa år, för att tidsmässigt möjliggöra det omfattande samrådsoch remissförfarande som krävs innan planerna kan fastställas. Det är enligt min mening väsentligt att de regionala och lokala organen får god tid på sig att sätta sig in i planeringsfrågorna. De konkreta vägföretag som skall ingå i de kommande flerårsoch fördelningsplanerna får beslutas av vägverket och länsstyrelserna gemensamt och i samråd med länens kommuner. Vägnätet skall förbättras så att länens egen planering i fråga om regionalpolitik, industripolitik, bebyggelseplanering, kollektivtrafikförsörjning m.m. tillgodoses i största möjliga utsträckning inom ramen för den av regeringen angivna inriktningen. Det förändringens samhälle som dessa aktiva insatser skapar kräver — för att det skall fungera — att vägoch transportpolitiken medger en följsam anpassning till förändrade behov. Därför kan det ligga en fara i alltför detaljerade eller låsande riktlinjer som utgångspunkt för en decentraliserad vägplanering. I avvaktan på att regeringen lägger fram en sammanhållen trafikpolitisk proposition och därmed också ett vägpolitiskt program anser jag att den i den nu diskuterade propositionen angivna inriktningen för investeringarna inom vägsektorn bör ligga till grund för de direktiv som regeringen kommer att lämna inför flerårsoch fördelningsplanearbetet under nästa år. Det finns ett stort dokumenterat behov i fråga om såväl upprustning av det mindre och medelstora vägnätet som åtgärder för att främja trafiksäkerheten och minska trafikens miljöolägenheter på olika avsnitt av hela vårt vägnät. Att i ett sådant läge planera utifrån den inriktning för väginvesteringarna som regeringen angivit anser jag borde borga för att de medel som riksdagen årligen avsätter till vägbyggandet hamnar där de bäst behövs.

Herr talman! Regeringens proposition 1977/78:10 innehåller, som kommunikationsministern här har sagt, i princip två olika delar. Den ena delen av propositionen handlar om vägverkets organisation och om planeringssystem. Den andra delen kan sägas handla om riktlinjer för den framtida vägplaneringen. Som kammarens ledamöter har kunnat konstatera är trafikutskottets betänkande nr 10, där vi behandlar regeringens proposition nr 10, ett enhälligt betänkande. Det innebär att utskottet enhälligt har ställt sig bakom regeringens proposition i den del som handlar om vägverkets organisation och de förslag när det gäller planeringsfrågorna som kommunikationsministern tidigare utförligt har beskrivit. Men utskottet är också enhälligt när det avstyrker den del av propositionen som handlar om riktlinjerna för den framtida vägplaneringen. Det är ju så, herr talman, att riksdagen vid ett flertal tillfällen under de tre senaste åren hos regeringen begärt att få ta ställning till den framtida vägpolitiken. Riksdagen har enhälligt 1974, 1975 och 1976 begärt att få ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. Det har inte varit möjligt att leverera ett sådant förrän nu, därför att det beslutsunderlag som skulle utgöra grund för programmet förelåg inte förrän hösten 1975 i och med att KLV:s betänkande redovisades och var föremål för remissbehandling år 1976. I regeringsdeklarationen från den nuvarande regeringen uttalas bl.a. följande: ”En ny trafikpolitik byggd på trafik i samverkan läggs fast. Kollektivtrafiken främjas. Ett program för den långsiktiga vägpolitiken läggs fram.” Vi fick ingen trafikpolitisk proposition i år, och vi vet inte när vi får någon sådan. Det har debatterats tidigare, och vi har från socialdemokratiskt håll beklagat att det förhåller sig på detta sätt. Men det har i utskottet rått enighet om att den del av propositionen 10 som handlar om den framtida vägplaneringen inte svarar mot de krav som riksdagen tidigare framfört. Därför har trafikutskottet ånyo hemställt att riksdagen får ta ställning till de här frågorna. Beträffande riktlinjerna för den framtida vägplaneringen har departementschefen i propositionen fört vissa allmänna resonemang om de faktorer som bör vara bestämmande. När det gäller sambandet mellan vägstandard och driftåtgärder å ena sidan och effekterna för trafikanterna i form av säkerhet och framkomlighet å andra sidan tar departementschefen ingen ställning utan menar att frågan bör bli föremål för ytterligare forskningsoch utvecklingsarbete. Samma sak gäller väghållningens samhälleliga effekter. Även här fordrar departementschefen ytterligare utredning. Beträffande restid och trafikolyckor delade departementschefen KLV:s uppfattning att en uppräkning av olyckskostnaderna och nedjustering av restidsvärderingen är motiverad. Och förvisso är det så. Men hur detta skall ske ges det inte någon anvisning om i propositionen. Och inte kan man säga att någon målsättning för trafiksäkerhetsåtgärder för den framtida vägpolitiken har redovisats. När det gäller miljöaspekterna är uttalandet i propositionen ytterst vagt. Departementschefen anser att det i framtiden är nödvändigt att miljöaspekterna beaktas i ökad utsträckning och att kostnaderna för att uppfylla miljökraven skall vägas in i den trafikekonomiska kalkylen. Men hur miljökraven skall beaktas ges det ingen anvisning om, och inte heller ger propositionen något svar på hur man skall beräkna miljökostnaderna. Departementschefen anser att vägstandarden i framtiden måste sänkas, och att större trafikvolymer än hittills av resursskäl måste tillåtas vid en given vägbredd. Men inte heller på den här punkten ger departementschefen några anvisningar om hur standarden skall utformas. Vi har menat att det är mycket allmänna, kanske till intet förpliktande, uttalanden som departementschefen gör i sin proposition i de här avseendena. Resonemangen svarar på intet sätt mot de krav riksdagen varit överens med utskottet om att ställa. Det är därför vi vill ha ett nytt förslag rörande de här frågorna. Man kan naturligtvis formulera ett program för trafikpolitiken på olika sätt, men trafikpolitikens uppgift är att med utgångspunkt i existerande och framtida önskade bosättningsmönster och därmed sammanhängande aktiviteters lokalisering fördela erforderliga transportuppgifter på olika transportgrenar. Med utgångspunkt i ett sådant resonemang måste man även formulera en generell vägpolitik. Vi har sagt och menat att en vägpolitik bör om möjligt uttryckas i termer som anger samhällskrav såsom miljö, tillgänglighet, restid, trafiksäkerhet, färdkomfort, transportkostnader och liknande faktorer. Det har förts ett allmänt resonemang om de här olika faktorerna, men någon närmare definiering förekommer inte. Jag vill också, för undvikande av eventuella missförstånd, säga att utskottet är helt enigt och menar att vägpolitiken rörande framtida vägbyggande inte skall formuleras som någon fysisk vägplan, som skall specificera när vissa vägar skall byggas i en fastställd standard. En vägpolitik utformad som fysisk vägplan skulle säkerligen leda till felinvesteringar, då en sådan vägpolitik inte har den flexibilitet som krävs när förhållandena ändras. Regionalpolitiska överväganden, snabba beslut om industriinvesteringar och liknande kan skapa andra behov än dem som förelåg då man fastslog en fysisk vägplan. Jag vill alltså starkt understryka att det inte är detta utskottet kräver, utan vi kräver att de faktorer som anger samhällskraven skall formuleras och klarare preciseras när riksdagen tar ställning. Och det är viktigt därför att det är de formulerade målsättningarna som skall ligga till grund för de flerårsplaner som skall göras upp. De kan göras bättre med utgångspunkt i de förslag till planeringsmetodik som den här propositionen föreslår och som vi enhälligt ställt oss bakom. Vi förstår att nuvarande statsfinansiella läge kan göra att detta blir svårt, men den situationen bör icke hindra att man åtminstone uppställer minimimål för en framtida vägpolitik och att dessa minimimål framläggs för riksdagens ställningstagande. Prioriteringen av väganslagen får sedan ske oberoende av deras storlek, inom ramen för tillgängliga anslag men med inriktning på de av riksdagen angivna målen. Herr talman!

Herr talman!

Det här är ju ett resonemang i ganska abstrakta termer, och jag vill slå fast att, såvitt jag kan bedöma, det inte råder några större meningsskiljaktigheter mellan Kurt Hugosson och mig. Jag håller gärna med Kurt Hugosson om att vi skall formulera, lägga fram och få riksdagen att anta vissa samhällskrav på vägplanering och vägstandard. Att vi skall ställa upp vissa minimimål är väl alldeles klart. Att vi inte har gjort det i den nu aktuella propositionen beror helt enkelt på att vi vill ta in dessa i den övergripande trafikpolitiska propositionen. Nå, kan man då säga, varför lägger vi fram denna proposition just nu? Jo, det är med anledning av den nästa år förestående revideringen av de nuvarande femårsplanerna, för vilka vi, som jag sade i mitt anförande nyss, vill ge direktiv strax efter årsskiftet. Då är det bra att ha det som hittills presenterats i bakgrunden.

Herr talman! Kommunikationsministern frågar kammarens ledamöter om de kan finna någon skillnad mellan vad kommunikationsministern har anfört och vad jag har sagt. Det som jag har framhållit är att det resonemang som kommunikationsministern har fört i propositionen i detta avseende och även det som han har fört här i kammaren i kväll är av mycket allmän karaktär. Jag kan gärna medge att jag tror att utskottet mycket väl principiellt kan ställa sig bakom den angivna inriktningen som sådan, men den måste preciseras på ett helt annat sätt. Låt mig exemplifiera med vägverkets anslagsframställning för nästa budgetår som utgångspunkt. Vägverket har under flera år för sin planering krävt att politikerna, regering och riksdag, skall formulera den framtida vägpolitiken, inte ämbetsverket. I den anslagsframställning som är föremål för behandling i kanslihuset just nu anger vägverket hur man med KLV:s förslag som utgångspunkt kan formulera vägpolitiken. Det är alltså vägverkets formuleringar, inte utskottets. Jag tar det bara som ett exempel att nuvarande vägoch väghållningsstandarden vidmakthålls och att dessutom de mest trafikerade grusvägarna förstärks och beläggs. Enligt vägverket bör man kunna uppnå detta genom att två mål för driftverksamheten och tre mål för byggnadsverksamheten uppställs. När det gäller byggnadsverksamheten är dessa mål att servicenivån upprätthålls och att periodiskt underhåll utförs i sådan omfattning att vägkapitalet bevaras.

Utskottet har i sina petita inte tagit ställning till vägverkets förslag till ett minimiprogram, utan man tycker att det här är ett exempel på hur en målformulering för den framtida vägpolitiken kan se ut.

Herr talman! Vi är överens om huvuddelarna i den här propositionen, vilket betonats av både statsrådet och Kurt Hugosson. Vi tycker att det är bra att propositionen har kommit till stånd. Det anförande som statsrådet hållit tycker jag klarar upp en del av de lässvårigheter som vi har haft beträffande propositionen. Jag tackar för anförandet. Kurt Hugosson och jag anlägger kanske litet olika synpunkter, men vi har samma uppfattning när det gäller dessa delar av utskottets hemställan. Herr talman! Vissa massmedia gjorde stor sak av att trafikutskottet givit regeringen till känna sin önskan om ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken och att man därvid inte tog ställning beträffande investeringsmedlens fördelning på skilda vägkategorier just nu. Hade massmedia följt vad som sagts i denna fråga ända sedan slutet av 1950-talet, så skulle de kunna konstatera hur partier och utskottet vid olika tillfällen, och särskilt under de senaste åren, med nästan likartade formuleringar riktat direkt hemställan om detta även till den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Som utskottets talesman vill jag anmäla att vi fortfarande inte viker när det gäller ett långsiktigt program för den framtida väghållningen. Vi har stor förståelse för att vi i nuvarande ekonomiska läge inte kan begära att en tänkt målsättning skall genomföras omedelbart utan att det tar relativt lång tid att effektuera en sådan. Vi ger kommunikationsdepartementet både under föregående regim och under denna en eloge för de omfattande och ingående analyser som företagits och som olika utredningar på lokaloch riksplan har gjort för att kunna skapa underlag för en mera långsiktig vägpolitisk målsättning. Jag tänker på det ingående regionalpolitiska arbete som nedlagts, där kommunikationerna står i centrum, på utredningen om långsiktig vägplanering och kommittén för långsiktig vägplanering, KLV, på decentraliseringsåtgärder osv. Nu har kom munikationsministern i propositionen 10 gjort en ambitiös sammanfattning av KLV:s arbete och uttalat sin mening beträffande de förslag som lämnats. Detta tillsammans med den trafikpolitiska utredningens synpunkter, som läggs fram till våren, bör vara ett tillräckligt underlag för ett målsättningsoch principförslag om den framtida vägpolitiken. Trafikutskottets propåer är alltså ingenting annat än ett uttryck för den otålighet man känt under så många år över att vi inte haft underlag för ett mer långsiktigt principförslag. Sedan är jag absolut klar över att ett fullföljande inte alltid är möjligt, därför att teknisk utveckling, ekonomi och ambitionsförändringar är avgörande för ett sådant. Varför vill vi då ha en princip för byggandet som i sin helhet kanske ändå inte kan förverkligas? Den som varit med här vet att vi år efter år efterlyst möjligheter att följa upp vägplaner som gjorts. Men detta har egentligen aldrig skett. Kommunikationsbudgeten har alltid fått vara ett slags dragspel i den allmänna budgeten — det känner statsrådet som gammal oppositionspolitiker väl till. Sker det då och då blir det ingen större skada, men sker det ideligen så måste det innebära att vi sliter på kapitalet och har svårt att lyfta oss fram till en nollställd nivå i vägsammanhang. Att i vårt ekonomiska läge ta igen vad som under åren brustit förstår jag nu är omöjligt. Men vi måste ha bättre klarhet i vad nya vägbyggen och upprustning av våra vägar betyder för hela den svenska ekonomin. Vi anser att med detta underlag skall en kommunikationsminister kunna hävda sin ställning väl i förhållande till andra departement, så att dragspelet dras ut och får luft till nya, positiva tongångar, dvs. investeringar i vårt svenska vägnät. Men målsättning och princip för vägbyggande och underhåll gäller inte bara att man gör upp en vägplan. Det är också fråga om, vilket även kommunikationsministern sade, säkerhet, miljö, regional utveckling, näringslivsbehov, turism och mycket annat. Som jag nämnde är det en avvägning som måste göras mellan olika investeringar på samhällets områden. En fråga lyder: Hur lönar sig ett gott vägnät i förhållande till andra investeringar? Jag har angivit min uppfattning om utskottets ställningstagande. Jag vill också göra några kommentarer till statsrådets anförande. Jag är överens med statsrådet om att utformningen av ett långsiktigt vägpolitiskt program är beroende av övriga trafikpolitiska ställningstaganden. Nu återstår att lägga sista handen vid sista delen av trafikpolitiska utredningen. Då bör vi se en möjlighet att våra önskningar uppfylls före 1980-talet. Jag började som relativt ung man efterlysa en plan och ett program på det här området redan i slutet av 1950-talet. Jag tar statsrådets uttalande för ett löfte: Här kommer något i den riktning som utskottet önskar. Sedan vill jag säga några ord om fördelningsfrågorna inom vägbudgeten. Har man ont om pengar är det i princip riktigt att koncentrera investeringarna där de snabbast ger effekt, i det här fallet på de mindre vägarna, som är särskilt dåliga, men också på områden där trafiksäkerheten fordrar omedelbara insatser — och vi har ganska klart för oss var sådana insatser måste ske. Budgetplanen, som lämnas i januari, förmodar jag mot bakgrund av vad kommunikationsministern sagt kommer att koncentreras till småvägarna. Det kan jag acceptera, men efter denna budget följer ju andra. I en långsiktig plan måste avvägningen bygga på alla de faktorer som är viktiga för att bygga upp ett riktigt vägnät. Då kan man inte bortse från att 73 96 av trafiken går på 23 26 av vägnätet, nämligen riksvägsnätet. Vi kan inte jämföras tillräckligt positivt med vissa andra länder i Europa förrän vi byggt färdigt våra Europavägar. Vi måste framdeles få pengar till det — även om det skulle gälla exempelvis motorleder. Det är lönsamma investeringar. Detta innebär inte att de små blodkärlen får missskötas i hela det system av flöden som finns i den svenska kommunikationskroppen. I dagsläget är vi eniga om var satsningen bör göras. Men det har inte med långsiktig vägpolitik att göra — och det har inte heller statsrådet avsett, förmodar och hoppas jag. Vi avvaktar med intresse vad som kommer. Får jag säga till min vän Hugosson att jag alltid varit av den uppfattningen att den trafikpolitiska propositionen inte skall läggas fram inför riksdagen förrän hela utredningen blivit fullständig, så att vi också får med kostnadsansvaret. Först då har ju departementet och riksdagen möjligheter att skapa sig det underlag som behövs för att bl.a. medverka till en mera långsiktig vägplanering.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med trafikutskottets vice ordförande beträffande de frågor som behandlas i den här propositionen och i trafikutskottets betänkande.

Jag vill då säga till trafikutskottets vice ordförande att när kommunikationsministern och jag i måndags diskuterade frågan sade kommunikationsministern att han var beredd att inom en månad lägga fram en trafikpolitisk proposition, om han kunde få regeringens stöd för detta. Det har varit det statsfinansiella läget som har gjort att regeringen ansett sig inte kunna lägga fram förslagen från trafikpolitiska utredningen, men man har från regeringens sida icke motiverat det på det sätt som herr Lothigius gjorde här i kväll.
Herr talman! Det är ganska enkelt att förklara. Om man skall kunna skriva en heltäckande trafikpolitisk proposition, som alltså löper över hela fältet, måste man naturligtvis ha hela underlaget klart för sig först. Det tycker jag också är riktigare än att formulera förslagen i småportioner. Detta är min uppfattning i denna fråga som arbetande i den trafikpolitiska utredningen.
Herr talman! Jag vill bara notera till kammarens protokoll att herr Lothigius våren 1976, när han var i oppositionsställning, krävde i riksdag och trafikutskott av den dåvarande socialdemokratiska regeringen att den redan då skulle lägga fram en proposition om den framtida trafikpolitiken.
Herr talman! Jag vore tacksam om min vän Hugosson ville vara vänlig att ange exakt hur det var skrivet i det sammanhanget samt mina synpunkter i denna fråga.

Herr talman! I anslutning till det betänkande från utrikesutskottet som nu skall behandlas skall jag också svara på en interpellation av Nils Hjorth. Han har frågat mig om följande: 1. Planerar regeringen att lägga fram förslag inför FN om en internationell konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning? 2. Avser regeringen att lägga fram förslag inför FN om en samlad aktion för frigivning av fångar, som berövats sin frihet på grund av politiska åsikter, religion eller hudfärg? 3. Är regeringen beredd att på nytt ta upp frågan om dödsstraffet inom FN, så att frågan kan sakbehandlats t.ex. vid nästa United Nations Congress on Prevention of Crime and Treatment of Prisoners ? 4. Syftar regeringen till att under nästa år bidra till de internationella ansträngningarna att stödja undervisning om de mänskliga rättigheterna? I alla de tre frågor som Nils Hjorth berör har regeringen framlagt förslag i FN, och jag är glad över att från höstens generalförsamling kunna rapportera flera positiva resultat av våra initiativ i dessa frågor. Vad först angår tortyrfrågan vill jag erinra om att FN:s generalförsamling hösten 1975 på förslag av bl.a. Sverige antog en deklaration mot tortyr. Antagandet av denna deklaration var en viktig etapp i arbetet på att bekämpa tortyr, som utgör en avskyvärd kränkning av individens rätt till skydd för sin mänskliga värdighet. Men deklarationen var inte ett slutmål. Under höstens generalförsamling föreslog Sverige tillsammans med flera andra stater att generalförsamlingen skulle ta ett nytt steg genom att uppdra åt FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utarbeta förslag till en konvention mot tortyr. En konvention är ju, till skillnad från en deklaration, ett juridiskt bindande instrument. Vårt förslag antogs utan omröstning av generalförsamlingen. Kommissionen för mänskliga rättigheter skall alltså utarbeta förslag till en konvention, och eftersom Sverige just nu är medlem av denna kommission har vi möjlighet att inom denna verka för att konventionen skall få ett tillfredsställande innehåll. I fråga om politiska fångar vill jag först betona att en demokrati som den svenska bestämt tar avstånd från systemet med politiska fångar. Det är angeläget att vi arbetar på dess avskaffande. Men detta är ett arbete på lång sikt. Under tiden önskar vi verka för att skydda de mänskliga rättigheterna för människor som berövats friheten till följd av handlingar de har begått eller misstänks ha begått på grund av sin politiska åsikt eller övertygelse. Som ett led i denna strävan framlade Sverige redan förra hösten ett resolutionsförslag i FN. Trots att ämnet är kontroversiellt har vi så småningom uppnått ett omfattande stöd för vårt förslag. Efter att ha accepterat vissa smärre ändringar i förslaget lyckades vi i höst t.o.m. få detta antaget av generalförsamlingens tredje utskott utan omröstning. Förslaget kommer att behandlas i generalförsamlingen före denna veckas slut. I resolutionstexten pekar vi på de särskilda risker som politiska fångar är utsatta för. Staterna uppmanas tillse att dessa fångar inte utsätts för tortyr eller liknande behandling och att de får en opartisk rättegång. Vidare uppmanas staterna att fortlöpande undersöka möjligheterna till frigivning av dessa fångar. Den tredje fråga som Nils Hjorth nämner är dödsstraffet. På grund av sin allmänna inställning till dödsstraffet som en oacceptabel strafform har Sverige under en lång följd av år genom olika initiativ i FN sökt motverka användningen av detta straff. Vissa resolutioner har antagits av FN, men situationen i världen är inte särskilt uppmuntrande. Det stora flertalet av världens stater tillämpar alltjämt dödsstraffet, och det finns ingenting som tyder på att detta straff är på tillbakagång. Sådana aktuella företeelser som terrorismen i dess olika former gör det ännu svårare att få gehör för förslag om inskränkningar i användningen av dödsstraffet eller om ett fullständigt avskaffande av detta straff. Trots detta beslöt vi i år göra ett försök att på nytt i FN aktualisera frågan om dödsstraffet. Vi föreslog därför att generalförsamlingen skulle uppdra åt den av Nils Hjorth omnämnda FN-kongressen för förebyggande av brott och behandling av brottslingar att behandla denna fråga. Vi fick detta förslag antaget utan omröstning, och frågan om dödsstraffet kommer alltså att diskuteras vid denna FN-kongress, som skall hållas 1980 i Sydney. Vad slutligen gäller frågan om undervisning rörande de mänskliga rättigheterna vill jag först framhålla att dessa rättigheter normalt behandlas i den svenska skolundervisningen, ofta med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. En betydelsefull roll som förmedlare av kunskap om mänskliga rättigheter och om den verksamhet som på det internationella planet pågår för deras främjande spelar också folkrörelserna. Jag kan här bara erinra om deras engagemang i frågor som rör den europeiska säkerhetskonferensen och uppföljningen av denna i Belgrad, där de mänskliga rättigheterna som bekant intar en viktig plats. Utrikesdepartementet har på olika sätt bedrivit information om dessa väsentliga frågor. Departementet avser att fortsätta med denna verksamhet, som bildar en del av underlaget för enskildas och gruppers studier i ämnet. Som exempel på former av mera materiellt stöd kan nämnas anslagen till FN-förbundet och andra liknande organ. Dessa anslag kommer att höjas. Ett annat exempel är det ekonomiska stöd som staten lämnat till den konferens om dödsstraffet som just hållits i Stockholm i Amnesty Internationals regi. Herr talman! Nästa år har alltså 30 år förflutit sedan deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs. Med anledning av detta lade Sverige och ett antal andra länder för några dagar sedan i FN fram ett resolutionsförslag. I detta betonas att 30-årsminnet av deklarationens tillkomst motiverar särskilda ansträngningar för att främja internationell förståelse, samverkan och fred, liksom universell och effektiv respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta bör ske genom att man beaktar undervisningsaspekten såväl inom som utom de formella skolsystemen. Bland rekommenderade åtgärder märks stimulans av ämnet mänskliga rättigheter i läroplanerna på olika nivåer inom undervisningen. Som synes är avsikten att under nästa år ägna särskild uppmärksamhet åt frågor om de mänskliga rättigheterna — även inom undervisningsområdet. Jag vill tillägga att man vid den revision av läroplanen för den svenska skolan vilken förbereds kommer att knyta an ännu närmare till de olika kategorierna av mänskliga rättigheter, något som ligger helt i linje med tankarna bakom resolutionsförslaget. Herr talman!

Åtgärder mot religiös intolerans har länge varit ett återkommande ämne på generalförsamlingens dagordning men har visat sig vara mycket kontroversiellt. Sverige har tillsammans med andra stater verkat för att generalförsamlingen som ett första steg skulle antaga en deklaration om avskaffande av alla former av religiös intolerans. Som ett andra steg skulle senare en konvention i ämnet kunna bearbetas. Redan vid den sjuttonde generalförsamlingen, dvs. 1962, antogs en resolution om utarbetande av en deklaration om avskaffande av religiös ofördragsamhet. Senare fick kommissionen för de mänskliga rättigheterna i uppdrag att överlämna förslag till en sådan deklaration till församlingens trettionde möte, 1975. Men något förslag blev inte klart trots alla ansträngningar. Förra årets generalförsamling uppmanade i en resolution kommissionen att påskynda arbetet med deklarationen och att lägga fram en lägesrapport till årets generalförsamling. I det första textförslaget, som presenterades av bl.a. Sverige, begärdes att kommissionen skulle färdigställa ett utkast och överlämna detta i år. På förslag av Bulgarien accepterades den slutliga formuleringen, som alltså innebär att arbetet med deklarationen skall påskyndas, inte avslutas, samt att endast en lägesrapport, inte ett deklarationsförslag, behöver tillställas församlingen. Jag har redogjort så här utförligt för händelseförlppet för att visa hur törnbeströdd vägen mot en deklaration är och vilka förhalningsmetoder som kan användas. Generalförsamlingens tredje utskott antog häromdagen en ny resolution i detta ärende. I denna uppmanas kommissionen för de mänskliga rättigheterna att ge ärendet nödvändig prioritet för att slutföra utkastet till en deklaration om avskaffande av alla former av ofördragsamhet och diskriminering som grundas på religion eller trosuppfattning. Vidare beslöts att ärendet Avskaffande av alla former av religiös ofördragsamhet skulle föras upp på den provisoriska dagordningen för nästa års generalförsamling. Sverige var medförslagsställare till resolutionen. Det kan nämnas att den ursprungliga texten urvattnades något på förslag av Vitryssland. Som synes kämpar Sverige och andra länder, som arbetar på att vidareutveckla skyddet för religionsfriheten, i stark motvind. Men vi kommer inte att ge upp vårt arbete för att söka ge alla människor denna viktiga och fundamentala frihet. Jag har också i svaret på Nils Hjorths interpellation talat om övriga frågor som tas upp i betänkandet, t.ex. Sveriges strävan att begränsa systemet med politiska fångar och att förbättra fångarnas situation. På sätt och vis innebär vårt engagemang på detta område också en insats för främjandet av tryckoch åsiktsfrihet. Inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, där Sverige är medlem under en treårsperiod, liksom i Europarådets olika organ har vi goda möjligheter att verka i samma syfte. Vid uppföljningskonferensen i Belgrad om efterlevnaden av ESK:s slutakt från 1975 påtalar Sverige ingripanden och övergrepp mot oliktänkande. Jag vill erinra om vad som sades om Belgradmötet och skyddet för de mänskliga rättigheterna i regeringsdeklarationen vid årets utrikesdebatt: ”Om avspänningsprocessen skall fortsätta, krävs det att regeringarna tillgodoser och respekterar de enskilda människornas behov och rättigheter. Därför anser vi att den kritik mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte skadar utan gagnar avspänningsprocessen.” Herr talman! Att skydda de mänskliga rättigheterna är inte en uppgift som är begränsad till Helsingforskonferensens deltagarkrets. Den är lika viktig för världens alla folk, och vi måste öka ansträngningarna att vinna respekt för de förpliktelser som länderna åtagit sig i FN:s stadga och i deklarationen liksom i konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det positiva svaret. Jag erinrade i min interpellation om att nära 30 år har gått sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och att sedan dess flera andra deklarationer och även konventioner har lagts fram till skydd för de mänskliga rättigheterna. Man hade väl vissa förhoppningar, efter det andra världskrigets slut med alla dess fasansfulla grymheter, brutalitet och massutrotning av människor, om att den mänskliga samlevnaden skulle bli bättre. Så har inte blivit fallet. Tvärtom verkar det som om våldet inte bara fortsätter utan också utbreder sig till allt fler länder. Rapporter inkommer om systematisk och brutal tortyr av fångar i en lång rad stater trots generalförsamlingens deklaration mot tortyr för två år sedan. Amnesty International, som välförtjänt och glädjande fick Nobels fredspris i år, har kartlagt förhållandena i flera olika stater. Antalet politiska fångar har enligt de rapporter som publicerats visat en oroväckande ökning liksom antalet stater där personer fängslas för sin politiska övertygelses skull. Uppgifterna grundar sig på studiebesök, intervjuer med fångar och deras anhöriga och andra personer som känner till förhållandena. Det är tyvärr så, har man konstaterat, att tortyren ingår i den dagliga rutinen med förhör av fångar och att allt grymmare metoder tillämpas i denna omänskliga och förnedrande behandling. År 1977 utnämndes till de politiska fångarnas år. I 40 länder förekommer tortyr av sådana fångar. Det är ingen uppbygglig läsning som Amnestys rapporter om detta utgör. Jag skall ändå för att belysa de fruktansvärda förhållanden som råder i korthet nämna några länder; inte för att chocka men för att visa vilka ohyggliga grymheter som så allmänt får förekomma i vår annars så upplysta och av fördjupade mänskliga kontakter präglade värld. I Sydafrika sker godtyckliga arresteringar och fängslanden. Många fängslas i Namibia utan rättegång. Spöstraff är allmänt förekommande. Man tillgriper som tortyrmetod bränning med cigaretter. Offer hängs upp i handlederna så att fötterna nätt och jämt vidrör golvet och blir så utsatta för slag och sparkar över hela kroppen och mot huvudet. Elektriska chocker ges mot olika känsliga delar som örsnibbar och könsorgan. En vanlig form av övergrepp i Namibia är den s.k. undervattensbåten där fångarnas huvuden hålls under vatten tills de nästan drunknar. En fånge hängdes upp i ett träd i handbojorna med fötterna någon meter över marken. Så tände hans plågoandar eld under honom och slog honom hela tiden medan han brändes. I Rhodesia används frihetsberövande utan rättegång som metod för att tysta kritik. Antalet politiska fångar har stigit till 1000. Från Polen föreligger skakande dokument om brutalt våld vid förhör. Samstämmiga rapporter säger att misshandel och tortyr förekommer av arresterade. Förhållandena i Sovjetunionen har uppmärksammats. Där förekommer det som bekant att oliktänkande och oppositionella spärras in på mentalsjukhus. I Tjeckoslovakien förekommer husundersökning och häktning utan rättegång. I Mexico finns omkring 500 politiska fångar. Där förekommer också godtyckliga arresteringar, tortyr och misshandel. Turkiet har drygt 500 politiska fångar. De dåliga fängelserna är överbefolkade i trånga celler. Maten är dålig och otillräcklig liksom den medicinska behandlingen. Allvarliga fall av tortyr och brutalitet förekommer. Den vanligaste formen är falanga-slag mot fotsulorna tills de blir alldeles blåa och uppsvällda. Sexuell tortyr är också vanlig. Tusentals människor har fängslats i Etiopien. Summariska avrättningar, mord och tortyr förekommer. Fruktansvärda händelser rapporteras från Uganda där tortyren ingår i den dagliga rutinen. Sydkorea tillämpar tortyr för att knäcka fångar som vägrat erkänna Onsdagen den det ena eller det andra. Cellerna är oeldade och mat, kläder och filtar 14 december 1977 är otillräckliga. Uruguay har som förhörsmetod en avskyvärd undervattensbehandling, Internationellt där fångarnas huvuden trycks ned i en tunna full med urin, avföring = främjande av de och vatten. Glödande nålar sticks in under naglar. mänskliga rättighe En omfattande rapport från Filippinerna har publicerats i år. Amnes = terna tydokumentet pekar på otaliga fall av svår tortyr genom elchocker, rysk roulett, hårda slag och glödande cigaretter mot kroppen. Av 107 inter Om ett svenskt vjuade fångar uppgav 71 att de utsatts för tortyr. Rapporten utmynnar = FN-initiativ om i 15 olika rekommendationer, bl.a. att alla fångar som finns upptagna förstärkt skydd för friges mot borgen i avvaktan på rättegång och att alla fångar måste ställas de mänskliga inför civila domstolar och ej inför militärtribunal. rättigheterna I Brasilien tillämpar militärdiktaturen fängelsestraff utan rättegång och dom eller godtyckliga domar utan försvarsadvokat. Man utplånar långsamt de mest primära mänskliga rättigheter som FN uppställt och som Brasilien skrivit under. Tortyr, förföljelser och t.o.m. mord förekommer. Dödsstraffet återinfördes 1969. År 1971 fick presidenten rätt att stifta lagar, vilkas innehåll får hållas hemligt för allmänheten. En bland fångvaktarna populär tortyrform är papegojpinnen — den förekommer även i andra länder — där offren med sammanbundna ben och armar hängs nakna över käppar. Så hängande blir de utsatta för den råaste misshandel. Undervattenstortyren är också vanlig. I Chile har personer ständigt försvunnit sedan militärkuppen 1973. Mellan den 1 januari och den 30 september 1976 rapporterades om 500 arresteringar till Amensty International. Ungefär en fjärdedel av dessa har försvunnit. Då är att märka att endast en liten del av alla arresteringar rapporterats. i år en delegation som besökt landet för Amnestys räkning, en lång lista över personer som försvunnit efter militärkuppen. Efter det rapporten skrevs har namn på ytterligare 142 personer som försvunnit inkommit. De vanligaste tortyrmetoderna är elchocker på alla kroppsdelar med spets, undervattenstortyr, sparkar och brännmärkning med cigaretter. Det händer också att fångarna slängs i iskalla bad eller tvingas stå på obekvämt sätt i timmar. Fångar luras ofta på mat, dryck och sömn. Kvinnor utsätts för sexuellt våld. Ilskna hundar släpps också lösa mot fångarna. De politiska fångarna i Argentina uppges vara 30 000. Därtill kommer över 12 000 ”försvunna”. Man har byggt upp formliga koncentrationsläger med de mest inhumana behandlingsmetoder. Dödsstraff är infört och man har satt civilbefolkningen under den militära rättvisans jurisdiktion och bildat krigsdomstolar. Strejker är naturligtvis förbjudna. Jag skulle kunna fortsätta den här uppräkningen. De exempel jag givit ger ingen fullständig bild av det våld och de övergrepp som förekommer mot de politiska fångarna runt om i världen. Det förekommer tyvärr 199 i många andra länder också. I sin årsrapport konstaterar Amnesty att FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna kränks av två tredjedelar av de länder som undertecknat den. Europa utgör heller inget undantag. Det jag omnämnt visar ändå på en utbredd, ofattbar, omänsklig och förnedrande behandling av politiska fångar. Jag begriper inte hur de människor är beskaffade som kan utföra sådana grymma handlingar. Det går inte att skylla på hat — i länder med krigstillstånd kan det vara en förklaring — nej, det är ett uttryck för sadism och ett människoförakt som jag inte kan förstå. Bekännelser under tortyr kan heller inte ha något som helst värde i en rättegång som vill göra skäl för namnet rättegång. Det hjälper inte med högtidliga deklarationer om de mänskliga rättigheterna. Länderna måste också konkret uppfylla sina löften. Amnesty International har gjort berömvärda insatser, även om man bara kunnat rädda en liten del av alla som dagligen utsätts för våld och tortyr. I motiveringen för fredspriset till Amnesty International sägs att ”i en värld av ökande brutalitet, internationalisering av våld, terrorism och tortyr har Amnesty International använt sin kraft för att värna om människovärdet. Genom sin verksamhet till försvar för människovärdet mot våld och tortyr har Amnesty International bidragit till att säkra grunden för frihet, för rättvisa och därmed också för fred i världen.” Amnesty International har 170 000 medlemmar i 107 länder. Svenska sektionen har 13 000 medlemmar i 280 arbetsgrupper. Genom organisationens försorg har tusentals fångar frisläppts. Man arbetar på så sätt att man bildar små arbetsgrupper som adopterar minst tre samvetsfångar var. Man tar personlig kontakt med fångarna och deras anhöriga och ger dem materiellt och moraliskt stöd. Myndigheterna i resp. länder bearbetas sedan med krav på frisläppande. Amnesty arbetar också inom FN och andra internationella organ. Amnesty har även en omfattande studieverksamhet. Man ger ut tidskrifter och genomför kampanjer och aktioner av olika slag. Man arbetar med namninsamlingar, telegram och brev för att motverka tortyr och dödsstraff och för att kräva besked om människor som försvunnit efter arresteringar. Amnesty Internationals insatser och det arbete som pågår i FN och andra internationella organ för en mera mänsklig behandling av politiska fångar kan förefalla hopplösa i en värld där tydligen våld, tortyr och dödsstraff alltmer breder ut sig. Vi får dock inte förtröttas i våra ansträngningar. Det gäller människors liv och deras rätt till en mänskligare tillvaro. År 1948 antog FN:s generalförsamling en förklaring om de mänskliga rättigheterna. I artikel 5 om tortyr fastslogs: ”Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” Det kravet har inte hindrat att bruket av tortyr fortsätter i än fler länder. Alltmer har nödvändigheten av effektivare internationella juridiska instrument mot tortyr och misshandel av fängslade framstått. FN-förklaringen har inte varit juridiskt bindande för medlemsstaterna utan har mera betraktats som en allmän moralregel. I den konvention om de medborgerliga och politiska rättigheter som FN antog 1966 fanns ett krav mot tortyr. Det har dock gått trögt att få medlemsstaterna att ratificera texten och få konventionen i kraft. Ett för europeiska stater gällande förbud mot tortyr och misshandel finns i den inom Europarådets ram antagna europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Den har varit i kraft sedan 1953. Det var på svenskt initiativ som tortyrfrågan togs upp på generalförsamlingens dagordning 1974. Då gavs i uppdrag åt FN:s femte kongress för förebyggande av brott och behandling av brottslingar att bl.a. utarbeta regler till skydd för alla personer, som är berövade sin frihet, mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Den 1 augusti 1975 undertecknades i Helsingfors slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa. Där fanns även med en särskild princip om de mänskliga rättigheterna. I december 1975 antog generalförsamlingen i FN en resolution och en deklaration med syfte att sätta stopp för tortyr och misshandel av arresterade och fängslade personer. Den var inte juridisk bindande utan innebar en rekommendation till staterna att tillämpa principerna i de tolv artiklarna. Nästa steg i FN-arbetet bör rimligen vara, skrev Evert Svensson och jag i en motion 1976, att skapa en konvention mot tortyr och annan brutal och omänsklig behandling av fångar. En sådan konvention skulle vara mera juridiskt bindande än FN-resolutionen. Vårt land har under den förra regeringens tid på ett aktivt sätt verkat för respekt för de mänskliga rättigheterna och deltagit i den internationella opinionsbildningen mot brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Jag konstaterar med tillfredsställelse att fru Söder i sitt svar anger att den borgerliga regeringen vill fortsätta denna politik och att bl.a. på svenskt initiativ generalförsamlingen nyligen uppdragit åt FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utarbeta förslag till en konvention mot tortyr. Sverige har nu möjlighet att som medlem i denna kommission i positiv riktning påverka denna fråga. Det är dock angeläget — det vill jag betona för utrikesministern — att arbetet bedrivs med största skyndsamhet. Erfarenheterna säger att när det gäller politiskt känsliga frågor brukar kommissionen gärna vilja lägga dem på is och i onödan dra ut långt på tiden. Den här frågan är så viktig att den inte får röna en sådan behandling. Den svenske representanten i kommissionen bör göras uppmärksam på detta och verka för en snabb lösning.

Det händer t.o.m. att massavrättningar görs till veritabla skådespel som för tankarna tillbaka till hedendomen. Inte kan man säga att utvecklingen gjort människorna mänskligare. Stockholmsdeklarationens kärnpunkt var ändå ett tappert försök att ändra på staternas primitiva inställning i frågan, då man krävde att alla världens regeringar omedelbart och fullständigt avskaffar dödsstraffet. Stockholmsdeklarationen blir nu utgångspunkten för en världsomfattande kampanj som syftar till att söka ändra människors attityder till denna brutala form av straff. Det kanske i sin tur kan påverka behandlingen av frågan vid FN-kongressen 1980 i Sydney som fru Söder talar om i interpellationssvaret. Det vore värdefullt om denna deklaration kunde distribueras till alla FN:s medlemsländer. Jag vill fråga om inte statsrådet vill medverka till att vår FN-delegation hos generalsekreteraren hemställer att Stockholmsdeklarationen om dödsstraffet får cirkulera bland medlemsländerna. Det skulle ge det värdefulla dokumentet en mera officiell prägel och ge vid spridning åt detsamma. Det är glädjande att Sverige lyckats med sina försök att få upp frågan på dagordningen vid denna kongress. Man får vara glad över varje litet framsteg. Under nästa år kommer FN att ägna uppmärksamhet åt utbildning kring de mänskliga rättigheterna. Man hoppas att kränkningarna motverkas om allt fler människor i olika länder blir upplysta om vilka rättigheter de egentligen har enligt träffade internationella överenskommelser. Jag är glad över att utrikesministern förklarar att regeringen är beredd att hjälpa till i det arbetet. Folkrörelserna spelar självfallet en viktig roll när det gäller information och som förmedlare av kunskap om mänskliga rättigheter. Ungdomsorganisationerna har livligt engagerat sig i de internationella frågorna. De bör uppmuntras i sitt arbete. Jag noterar att statsrådet i sitt svar lovar höjda anslag till FN-förbundet och andra liknande organ. Amnestys stora betydelse härvidlag bör då ihågkommas. Att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt dessa frågor inom undervisningsområdet tycker jag är bra. Vårt land bör kunna göra en insats för att främja en sådan utveckling till så många länder som möjligt. Jag tackar utrikesministern för svaret på mina frågor. Mitt inlägg blev kanske i längsta laget, men jag anser dessa frågor mycket viktiga. Även om inte utsikterna för en ökad förståelse för de mänskliga rättigheterna är så stora, får vi inte misströsta utan på samma sätt som tidigare energiskt arbeta vidare. Vi är säkert alla överens om att det är en god och rättvis sak vi arbetar för.
Herr talman! Bara några få kommentarer till Nils Hjorths anförande. Jag vill också understryka att när vi ser oss om i världen finner vi att bilden är dyster. Det är fler länder som kränker de mänskliga rättigheterna än som söker leva upp till dem efter bästa förmåga. Och det är alltså uppfordrande för oss alla, som politiker, som regeringsmedlemmar och som enskilda individer, att på allt sätt arbeta för att de mänskliga rättigheterna blir tillgodosedda i alla världens länder, även om det är ett stort och mödosamt arbete. Jag uppfattade inte några direkta frågor från Nils Hjorths sida men ändå en uppfordran till svar beträffande två saker i mitt interpellationssvar. Det gällde behandlingen av tortyrfrågan i kommissionen. Den svenske representanten kommer självfallet att arbeta för att få så skyndsamt resultat som möjligt, men detta måste alltid avvägas mot det innehåll man kan uppnå i resultatet. Vi skall emellertid på allt sätt stödja vår delegat i det arbetet för att det skall bli både ett skyndsamt och ett så gott resultat som möjligt. Det är en oerhört viktig fråga att föra framåt. När det gäller Stockholmsdeklarationens spridning till FN:s medlemsländer så ser Amnesty själv i hög grad till att sådana här dokument får spridning. Men jag vill gärna avge ett löfte här att jag skall undersöka att så verkligen blir fallet; att deklarationen når fram till alla de länder som är medlemmar i FN, så att ingen skall kunna undgå att läsa vad Amnesty har sagt i denna mycket viktiga deklaration.

Herr talman! Jag tackar fru Söder för de kompletterande svaren på mina ytterligare frågor. Det är glädjande att konstatera att vi alla samverkar för att nå ökad förståelse för de mänskliga rättigheterna. Fru Söder säger att det är självklart att den svenske delegaten i kommissionen skall arbeta skyndsamt, och hon hoppas på ett gott resultat. Jag vill gärna understryka att det är viktigt att man får en skyndsam lösning. Det är klart att innehållet betyder mycket, men jag hoppas att vi får stöd från de andra staterna när det gäller utformningen av bestämmelserna. Givetvis gör Amnesty International vad man kan för att sprida Stockholmsdeklarationen till så många länder som möjligt. Jag tror dock att denna spridning får en större tyngd och kraft om den sker via FN. Jag har själv ingen erfarenhet av internationellt arbete på detta område, men det har sagts mig att det är sällan som generalförsamlingens sekreterare nekar när en stat begär att få sprida ett dokument av detta slag. Just med tanke på att Amnesty International fått årets fredspris tror jag inte generalsekreteraren säger nej till en sådan begäran.

Herr talman! Vi är det privilegierade Sverige. Vi lever på en smal strimma land i frihet, ännu. Vi kan tala fritt. Vi kan resa fritt, utan pass i vårt land och till många andra länder. Vi har tankefrihet och trosfrihet. Hos oss respekteras de mänskliga rättigheterna. Vår post censureras icke. Vi kan vara nöjda. Vi sitter i godan ro. Genom en nyck, en ofattlig tur har vi hamnat på rätt sida av muren, av järnridån. Vi kan prisa oss lyckliga — tänker Svensson. Jag letade i dag fram tidningsklipp och protokoll från debatter för länge sedan i andra kammaren och här.

Sist hänvisar han till Sveriges helhjärtenhet bakom förslagen, konventionerna, och säger: ”Vi kan intet annat än fördöma alla former av förföljelse av oliktänkande i vilket land det än sker. Vi har därför stött strävandena att genom internationella åtgärder åstadkomma ett skydd mot sådana förföljelser. Vi kommer även i fortsättningen att stödja dessa strävanden.” Amen, frestas man att säga. Året är 1972 — vi bläddrar vidare. En man vid namn Alexander Solsjenitsyn har skrivit ett ”fastebrev” till patriarken Pimen i Moskva. Det väcker uppmärksamhet även hos oss i den lugna vrån. Katolsk informationstjänst meddelar att han protesterar mot trons bedrövliga tillstånd i Sovjet. Vi kände att det var ”ett dokument av historisk betydelse”. Solsjenitsyn hade fått Nobelpris. Han är inte vem som helst. Något kanske händer i de östliga ”demokratierna”, tänkte vi. Men ingenting har hänt. Patriarker från detta slutna land sitter som presidenter och ledare i Kyrkornas världsråd vid sidan av vår svenske ärkebiskop. Måndagen den 12 december i år hörde jag ett program i den svenska radion om bl.a. Amnesty International. Reportern utfrågade kyrkliga och frikyrkliga ledare om vad de gjort och vad de tänkte göra för de förföljda bröderna i förtryckets länder. Svaren var verkligen intressanta. Hur man som lyssnare än ansträngde sig kunde man inte få tydliga besked - en diplomati, en förmåga att säga ingenting präglade dem som blev tillfrågade. Amnesty hävdade att läget försämrats, att fler fått det svårt. Borde inte Sverige lämna Kyrkornas världsråd? frågades det. Nej — ja —- nej! var det intelligenta svaret. Året är 1975. Min motion och andras är besvarade i utrikesutskottets betänkande nr 11. Utskottet svarar vänligt och slutar med en erinran — det vore frestande att läsa den, men den är för lång. Där står i alla fall att det finns redan internationella regler på detta område. Det påminde mig om en blomma på den okände soldatens grav. Året är 1977, sent, december. Utrikesutskottet ägnar vår motion ett betänkande, nr 7. Det är en imponerande rad insatser som redovisas. 14 december 1977. Jag läser i tidningen: ”Svårt för de kristna. Prästerna rättslösa.” Eller: ”Det råder allvarlig brist på biblar i Östeuropa.” Eller: ”Låt min mamma få komma hit.” — 14-årig flicka skriver till Brezjnev. Ingenting har förändrats. Ingenting har hänt. Jo, situationen förvärras. Bulletin 1977, nr 7: ”Judarna i Sovjet. Oroande utveckling. Sharansky spärras in på mentalsjukhus?” De rättslösa blir fler. I vår motion har vi nämnt Georgij Vins. En av de många. En företrädare för otaliga fångar, slavar, dömda för brott de aldrig begått. Vins — ingen räddning finns för honom? Vi har Helsingforsavtalet. Vi har de lysande konventionerna, som fyller 30 år nästa år — om det påminde också fru Söder. Så bra! Ack ja! Här är vi fria, och vi arbetar i FN, i Europarådet och i Kyrkornas världsråd. Och vi passar på ibland och stämmer in i fördömelsekören mot Israel, mot det land där undkomna från ghetton och slavläger fått en strand i tiden kring vilken bruset stiger. Vi har själva en smal strimma land med sol över. Låt oss vara tacksamma. Betänkandet nr 7 är ett vackert stycke. Herr talman! Detta är icke ironi från min sida, icke ironi mot utrikesutskottet. Det är icke heller klander mot utrikesministern. Jag tror på hennes allvarliga strävan, hennes vilja att göra någonting. Detta är snarare en snyftning. Jag ifrågasätter om världen verkligen demokratiseras, men låt oss hoppas.

Herr talman! Utrikesutskottets behandling av motionen har skett mot bakgrund av vad som förekommit tidigare, och jag kan genast deklarera att utrikesutskottet har precis samma uppfattning som motionären, nämligen att man på allt sätt bör främja respekten för de mänskliga rättigheterna. Utskottet har skrivit på ett ställe: ”Hävdandet av grundläggande mänskliga rättigheter är sedan länge ett centralt element i den svenska utrikespolitiken och bärs upp av en stark folkopinion i vårt land.” Att det sedan stöter på mycket stora svårigheter att praktiskt kunna fullfölja vad man egentligen önskar har vi sett genom många exempel. Det framgår inte minst av vad Tore Nilsson nyss sade. Alltsedan FN:s tillkomst den 26 juni 1946 har förhandlingar förts i världsorganisationen i syfte att få till stånd internationella överenskommelser på de mänskliga rättigheternas område. Ett första resultat, som det redan har erinrats om, var när generalförsamlingen 1948 antog en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen omfattade rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet, rätten till arbete, rimlig levnadsstandard, undervisning, likhet inför lagen samt förbud mot slaveri, tortyr, godtyckligt fängslande och diskrimination på grund av ras, hudfärg, kön m.m. Förklaringen med förde inga rättsliga förpliktelser för staterna. Avsikten var ju att den i stället skulle utöva ett moraliskt inflytande på medlemsstaternas regeringar och den allmänna opinionen. Förklaringen var givetvis värdefull som en ledstjärna för den internationella debatten och för det fortsatta arbetet inom FN och andra organisationer. Det kan dock konstateras att inte alla länder röstade för deklarationen. Bl. a. en av supermakterna, Sovjetunionen, röstade icke för deklarationen när den antogs 1948. Därefter påbörjades omedelbart utarbetandet av konventioner, vilket tog mycket lång tid. Det dröjde ungefär 18 år innan de två konventionerna var färdiga. De antogs den 16 december 1966. Det är att observera att man genast lade vissa hinder i vägen för konventionernas genomförande. Först och främst fastställde man — emot Sveriges vilja — att 35 länder skulle ha ratificerat konventionerna innan de trädde i kraft. Det var ett ovanligt stort antal länder, och det medförde också att det tog tio år innan konventionerna kunde träda i kraft, alltså år 1976. Detta var en av de stenar man lade i vägen för konventionernas genomförande. Sedan är det alltid aktuella problemet — Tore Nilsson sade det inte direkt men han antydde det: Hur skall man kontrollera att dessa konventioner efterföljs? Ja, konventionerna ger staterna möjligheter att inför en särskild FN-kommitté påtala om en annan stat inte fullgör sina skyldigheter. Det verkar ju bra. Men för att ett förfarande inför FN-kommittén skall kunna upptas mot en konventionsstat krävs enligt artikel 41 i konventionen att denna stat har avgivit en särskild förklaring om att den erkänner kommitténs behörighet. Det är tyvärr inte många stater som gör detta, och på det sättet undandrar man sig kontroll på området. Så till konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Till den har anslutits ett fakultativt protokoll, och det innehåller bestämmelser om att s.k. petitioners — enskilda personer — kan klaga hos en kommitté. Men det är att observera att medan många länder har skrivit på konventionerna, så undviker de flesta av dem att skriva på det fakultativa protokollet, och därmed undandrar de sig kontroll. Så behandlar man detta. Och det har tillkommit ännu ett element som, enligt vad jag förmärkt, lägger hinder i vägen för konventionernas tillämpning. När man talar om mänskliga rättigheter är det i vissa länder väldigt opportunt att hänvisa till FN-stadgans artikel 2:7, där det står att man inte får inkräkta på landets suveränitet på något sätt. Inom sina egna gränser har man rätt att besluta, och därmed kan man — det sägs inte direkt, men det är ju innebörden — egentligen med hänvisning till denna suveränitet trampa mänskliga rättigheter under fötterna. Det har förekommit så mycket i Förenta nationerna. Här har redan erinrats om vad som förevarit på olika områden. BI. a. har i artikel 41 intagits stadgandet att ett land skulle kunna angripa ett annat land därför att detta land bryter mot de mänskliga rättigheterna. Frågan om en ombudsman speciellt för Förenta nationerna har också varit uppe. Vad som hänt på det senast aktuella området har utrikesministern redogjort för. Jag utesluter helt detta — det är klart vad som har förekommit. Jag vill bara säga som en sammanfattning att vid alla de tillfällen — jag tror inte man kan utesluta något — då det varit fråga om mänskliga rättigheter har Sverige försökt göra sitt bästa för att främja de mänskliga rättigheterna. Vi har i utrikesutskottet menat att så har förhållandet varit. Vi har ingenting alls emot syftet med motionen 1059, men vi kunde heller inte praktiskt göra mera än vad vi har gjort, nämligen att framföra den deklarationen att det har förekommit ett starkt försvar från Sveriges sida för de mänskliga rättigheterna, och det är självfallet att det också i fortsättningen kommer att från svensk sida göras allt för att främja respekten för mänskliga rättigheter. Vi har inte yrkat avslag på motionen — det ansåg vi inte befogat — utan vi har ansett den besvarad med vad utskottet anfört. Det är vad jag kan säga om utrikesutskottets behandling av frågan, och jag har bara att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 31 behandlar regeringens förslag om en sammanslagning av Stansaab och Datasaab. Timmen är ju sen, och låt mig bara kort konstatera att det är helt klart att en samordning av de internationellt sett mycket små svenska dataföretagen är nödvändig för att denna industri på sikt skall kunna överleva. Som reservanter har vi inga invändningar på denna punkt. Den av regeringen föreslagna sammanslagningen är alltså helt i linje med den socialdemokratiska uppfattningen. Från socialdemokratiskt håll har vi också på ett tidigt stadium tagit upp det uppenbara behovet av en samordning av den svenska dataindustrin.

Nu har man ändrat uppfattning, och det är bra. Tyvärr har dock värdefull tid gått förlorad. Saab-Scania har förlorat ytterligare många miljoner på företagsledningens envishet — de pengarna hade man säkert kunnat använda på ett bättre sätt. Problemen med att klara upp sysselsättningen i Linköping har inte heller blivit lättare genom den fleråriga fördröjningen av sammanslagningen. Men nu har alltså avtalet om en sammanslagning kommit till stånd, och enligt vår uppfattning måste avtalet som det föreligger godkännas just för att det är ett avtal. Däremot har vi viktiga invändningar mot avtalsvillkoren, och det har vi även påpekat i olika reservationer till utskottets betänkande. Vi menar att det är en dålig uppgörelse för skattebetalarna som herr Åsling har träffat. Den är dålig också för de anställda i de inblandade företagen. Samhället har helt enkelt inte fått ett ägarinflytande som svarar mot de stora summor som staten nu tvingas gå in med. Det gäller i dag en summa på 75 plus 45 milj.kr. som skall utbetalas enligt propositionen. Men, herr talman, detta är bara toppen på isberget. Totalt rör det sig om 465 milj.kr. under en fyraårsperiod plus borgensförbindelser på upp till 350 milj.kr. och eventuell ytterligare statlig förlusttäckning åren 1978-1981. Speciellt i ett ekonomiskt läge där skattebelastningen och inflationen slår allt hårdare mot folk i vanliga inkomstlägen har man väl anledning att säga att det borde varit extra viktigt för regeringen att hushålla med skattebetalarnas pengar. Men om man ser på Datasaabaffären ur detta perspektiv måste man tyvärr konstatera att det är ett dåligt avtal. Staten borde enligt vår uppfattning ha pressat Saab-Scanias företagsledning till större ekonomiska insatser, eller också borde man ha krävt att få ett statligt majoritetsinflytande i det gemensamma bolaget som klart motsvarar de insatser man begär att skattebetalarna skall göra och som riksdagen nu skall fatta beslut om. Detta, herr talman, är den ekonomiska bakgrunden till att vi vill att riksdagen skall göra ett uttalande som går ut på att regeringen bör se till att man i sina ekonomiska avtal med företag får en vettig balans mellan ekonomiska insatser och statligt ägarinflytande. Det finns också andra skäl till att det är viktigt med statlig ägarmajoritet i databolaget, särskilt risken för konflikter och dödlägen i en 50-50-ägarfördelning. Det är tyvärr allmänt omvittnat att samarbetet mellan Saab Scania och staten inte alltid har förlöpt gnisselfritt i Stansaab. Trots detta går man vidare med samma 50-50-fördelning, och det innebär att man tar stora risker på den punkten. Ytterligare ett skäl för ett statligt majoritetsägande har med de anställdas inflytande att göra. På grund av 50-50-fördelningen i styrelsen tvingas man nu begära dispens från lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. De anställda i styrelsen skall enligt herr Åslings planer helt enkelt tvingas att avstå från sina lagstadgade rättigheter i alla viktigare frågor, där de två delägarna inte är överens. Detta går enligt vår uppfattning tvärt emot alla företagsdemokratiska strävanden, och det hade kunnat undvikas om staten hade haft en klar ägarmajoritet. Detta är ytterligare, herr talman, en allvarlig brist i det avtal som har träffats. Grundläggande för borgerlig näringspolitik är att man främst ser samhället som en städgumma och en institution som skall ta hand om privatkapitalets förluster. Samma filosofi går uppenbarligen igen i avtalet med Saab-Scania. Man sträcker sig här så långt att man ur Datasaab t.o.m. bryter ut två mycket intressanta delar, som alltså inte skall gå med i det nya halvstatliga databolaget. Detta gäller speciellt Jönköpingsanläggningen, där man bl.a. sysslar med industrirobotar och processtyrning av olika slag. Det är fråga om en lönsam tillverkning, i motsats till andra delar av Datasaab. De produkter som tillverkas i Jönköping är dessutom utomordentligt intressanta från framtidssynpunkt och hade inneburit ett bra komplement till databolagets övriga produkter. Nu lämnar man dessa delar — låt mig uttrycka det så — vind för våg till Saab-Scania. Russinen i kakan plockas alltså ut och överlämnas till 100 96 till Saab-Scania. Också detta är en brist i avtalet. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att de socialdemokratiska reservanterna i näringsutskottet på väsentliga punkter hade velat ha ett annat utseende på det avtal som industriministern nu har presenterat för riksdagen. Vi har också reserverat oss i enlighet med detta ärende. Låt mig till slut säga några ord om en punkt, där vi trots allt har lyckats att bli överens i utskottet. Det gäller utskottets enhälliga tillstyrkande av ett socialdemokratiskt motionsyrkande om att en utökad inhemsk tillverkning av komponenter till dataindustrin nu måste utredas. Det finns flera skäl till ett sådant utredningskrav, såväl handelspolitiska som industripolitiska. Låt mig bara erinra om en allvarlig bakgrund till detta krav, nämligen ett fall där vi i somras fick reda på att USA helt plötsligt vägrade att leverera vissa komponenter till Stansaabs civila lufttrafikledningssystem. USA har som bekant monopol på alltför många av dataindustrins komponentområden. Det gällde en stor leverans till Sovjet, av central betydelse för Stansaabs fortsatta utveckling, där man tagit ordern mitt framför näsan på amerikanarna, som också hade lämnat in anbud. Som jag ser det är det helt enkelt nödvändigt att svensk industri verkligen frigör sig från det strupgrepp som USA:s exportkontrollagstiftning har tagit på svensk dataindustri. Nu löste sig det hela i elfte timmen, men tyvärr kvarstår ändå osäkerheten för framtiden, och bristen på en inhemsk komponentproduktion på vissa strategiska områden kan bli ett allvarligt problem för svensk datorindustri, om inte samhällsåtgärder vidtas på detta område. Utskottet står enigt bakom ett tillstyrkande av den socialdemokratiska motionen på denna punkt, vilket innebär att man uppmanar regeringen att ge i uppdrag till styrelsen för teknisk utveckling och industriverket att gemensamt utreda frågan om en utökad svensk komponentindustri. Jag vill understryka betydelsen av att man genomför en ingående utredning på denna punkt.

Herr talman! Riksdagen skall här fatta beslut om dataindustrins utveckling i Sverige, baserat på en amerikansk utredning som för beslutsfattarna är hemligstämplad. Underlaget är hemligt inte bara för beslutsfattarna utan även för alla som har anledning att ta del av materialet, nämligen de anställda. Har de anställda haft någon möjlighet att bedöma datautvecklingen i Sverige och utredningen om samgåendet mellan Datasaab och Stansaab? Svaret är nej. Varken de anställda, som drabbas av sammanslagningen, eller de som formellt skall fatta beslut om denna har fått ta del av hemligstämplade materialet. Därav kommer sig vårt ställningstagande, som i det här fallet också är principiellt. Här kräver ju borgarregeringen att riksdagsledamöterna skall tro på dess ord i propositionen och besluta som den föreslagit. Från vpk:s sida kan vi på grund av sekretessen kring utredningen inte delta i något beslut om samgående. Vi anser att det är horribelt att kräva att vi skall godta regeringens ord om att detta är den bästa lösningen och därför ansluta oss till densamma. Det finns säkert de som har förtroende för regeringen och dess handlande, men det är anmärkningsvärt att den sittande regeringen försöker tvinga dem som inte hyser detta förtroende för den att ansluta sig till dess förslag. Regeringen vill också ha stöd för sitt förslag utan att redogöra för bakgrunden till sin bedömning. Tro inte att det finns ett sådant förtroende för regeringens handlande och förslag, vare sig i den här kammaren eller bland de an ställda, som denna sammanslagning berör! Enligt medbestämmandelagen skall förhandlingar äga rum. Enligt utskottet har dessa också förevarit, men hur har de gått till? Förhandlingarna mellan de anställda och deras företagsledningar måtte vara än ensidigare än behandlingen av ärendet här i kammaren -— eller har man möjligen där i full skala fått ta del av de hemligstämplade akterna? De anställdas organisationer på de berörda företagen hyser naturligt nog stor oro för framtiden och sina jobb. Kapitalkoncentrationen i de kapitalistiska staterna har under de senaste 20 åren utvecklats så att det endast är ett fåtal som bestämmer de ekonomiska ramarna, inom vilka de resp. ländernas regeringar och riksdagar har möjlighet att handla. Utskottets påstående att den internationella dataindustrin domineras av multinationella företag är helt riktigt. Men det är ingen nyhet att datamarknaden är mer eller mindre monopoliserad. Det är ingen nyhet att det över huvud taget är monopolens marknader som återfinns i de kapitalistiska ekonomierna. Förutom i dataindustrin gäller det även inom övrig tillverkningsindustri — det råder det väl knappast några delade meningar om. Vad frågan däremot gäller är hur man skall komma till rätta med den ohämmade makt som de privata kapitalintressena utövar. Det är på den punkten som vi inte är överens med socialdemokrater och borgare. Debatten om stålindustrins utveckling och förutsättningar kan gälla även här. Att stötta de privata kapitalintressena med skattepengar är en väg som vi inte ställer upp på. Skall det satsas så bör staten helt ta över den industri det nu gäller och inte bara till hälften. Den sysselsättningskonsekvens som kan bli aktuell för de anställda vid de bägge företagen är att inskränkningar kan komma till stånd. Det är också det som varit det stora samtalsämnet på de fackliga informationsmöten som hållits. Något annat än informationsmöten kan det ju inte bli fråga om när grunderna för sammanslagningen är hemlighållna och när de fackliga organisationerna inte har makt att hindra en koncentration av det här slaget. Den enda möjlighet de har är att få viss information och löften om jobb — löften i propositionen som till sin karaktär är till intet förpliktande utan bara innebär en ljusblå förhoppning som kan jämställas med det klassiska Olofströmsuttrycket ”lycka till”. Den socialdemokratiska reservationen 2 förutsätter att de anställda ges garantier för reellt inflytande i och med en statlig ägarmajoritet. Jag vill deklarera att det inte alls är någon automatik i det fallet. Den kapitalistiska statsapparaten ger inte garantier åt några andra än dem som behärskar den. Och i en kapitalistisk ekonomi är det inte de anställda utan kapitalisterna som härskar. Jag behöver inte gå in djupare i den här frågeställningen, utan jag kan hänvisa till vad som anförts från den här talarstolen tidigare i dag i exempelvis ståldebatten. Det är mot de här bakgrunderna vi från vpk säger nej till regeringens proposition. Jag yrkar därför bifall till vpk-motionen 62.

Herr talman! Det förslag som vi nu behandlar syftar till att öka möjligheterna för den svenska företagsamheten inom dataområdet att stärka sin ställning på exportmarknaden. På utlandsmarknaden, framhålls det i propositionen, går utvecklingen mot allt större enheter. Svensk dataindustri, som redan befinner sig i ett utsatt konkurrensläge, måste vidta åtgärder för att möta den allt hårdare konkurrensen på det internationella planet. Det är i vårt samlade tekniska kunnande som vi bör ha en av våra främsta konkurrensfördelar. Ett godkännande av det nu aktuella förslaget får emellertid inte innebära att man frånträder vitala principer. En av förutsättningarna för en socialt styrd marknadsekonomi är många enheter av växlande storlek som under effektiv konkurrens söker tillgodose sina kunders önskemål. Ett väsentligt mål för näringspolitiken är att upprätthålla och utveckla en sådan näringsstruktur. De tendenser till koncentration inom näringslivet som vi ofta upplever kan, som jag inledningsvis påpekade, vara försvarbara. Men på sikt kan fusionernas mångfald få konsekvenser för näringslivets vitalitet, för nyföretagandet och för möjligheterna att beakta viktiga konsumentintressen. Jag vill gärna framhålla dessa synpunkter därför att det i vissa motioner har begärts att man skall gå betydligt längre än vad regeringen föreslagit. De kraven — som bl.a. går ut på ett framtida förstatligande av dataindustrin — måste bestämt avvisas. Vad som nu sagts hindrar inte att man i vissa fall skall kunna samarbeta mellan olika företag och mellan näringslivet och staten, när avsikten är att stärka förutsättningarna för vårt lands förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. Det är mot den bakgrunden som utskottet godtar de förslag om vidgat samarbete på dataområdet mellan staten och Saab-Scania som propositionen innehåller. Avtalet mellan staten och Saab-Scania bygger på ingående överläggningar och förhandlingar. Vidare skall noteras, att förhandlingar enligt medbestämmandelagen har förekommit samt att övriga skyldigheter enligt denna lag har fullgjorts. Enligt vad som inhämtats i ärendet föreligger enighet hos alla berörda parter om det avtal som nu presenteras för riksdagens godkännande. Från denna utgångspunkt finns det inga skäl för riksdagen att göra några särskilda uttalanden, som motionärerna önskar. I anslutning härtill påpekar utskottet, att avvägningen av de ekonomiska insatserna i varje särskilt fall sker under beaktande av de gällande förutsättningarna. Inte heller frågan om styrelserepresentation bör regleras genom generella uttalanden, utan utskottet anser att lösningar i dessa hänseenden får sökas utifrån förutsättningarna i varje särskilt fall. Även vad beträffar samarbetsvillkoren i övrigt finner utskottet att utfallet för statens del är godtagbart. Utskottet är inte heller berett att acceptera motionärernas krav på över föring av Saab-Scanias dottertillverkning i Jönköping och i Göteborg till det nya databolaget. Avsikten med propositionens förslag är att bygga upp ett databolag som har större förutsättningar att hävda sig på exportmarknaden. Det nya bolaget bör sålunda koncentrera sin verksamhet till dataområdet. Inget hindrar en samverkan med andra enheter inom Saab-Scaniaföretagen i näraliggande frågor utan att det för den skull erfordras statliga propåer om detta. Däremot är det viktigt att uppmärksamma en annan aspekt. Det är angeläget att man fortsättningsvis noga kartlägger de problem, delvis av rättssäkerhetskaraktär, som kan bli aktuella då staten genom ökade insatser av det slag som riksdagen nu skall besluta om åstadkommer en sammanblandning av sina offentligrättsliga funktioner och de privaträttsliga funktioner och uppgifter som följer av ett ökat sådant engagemang. Det finns också starka skäl för att i datasammanhang uppmärksamma integritetsfrågorna. Emellertid får vi, herr talman, anledning att återkomma till dylika frågor när det nu pågående utredningsarbetet på datalagstiftningens område har slutförts. I centrum för utvecklingen inom datatekniken står system för komplicerad informationsbehandling. Administrativa rutinuppgifter kan mekaniseras, hela bibliotek och arkiv kan byggas upp på magnetband. Information kan lagras för framtida behov. Allt fler mänskliga aktiviteter kan förvandlas till elektroniska dataprocesser. En övergång till databehandling är inte bara en fråga om rationaliseringsåtgärder och om att arbetstillfällen kan försvinna, utan också om att arbetsmiljön påverkas. I propositionen anges som skäl för att staten skall engagera sig i dataindustrin av de krav som kan ställas på framtida datasystem. Även i motionen 61 har man uppmärksammat behovet av att utveckla arbetsmiljövänliga datasystem. Det råder således en bred politisk enighet om att främja en sådan utveckling. Näringsutskottet erinrar i betänkandet om riksdagens nyligen fattade beslut om den nya arbetsmiljölagen. Då anförde socialutskottet i sitt betänkande att det är angeläget att man i samband med införandet av datasystem på arbetsplatserna verkligen tillvaratar de möjligheter som ges att skapa goda arbetsmiljöer. Mot denna bakgrund anser sig näringsutskottet kunna utgå från att det nya databolaget kommer att inrikta sin produktion på arbetsmiljövänliga datasystem. Frågan om att främja en komponenttillverkning i Sverige som bas för bl.a. dataindustrins utveckling är angelägen. Detta är vi överens om inom utskottet, vilket nyss framgick av Lennart Petterssons anförande. Utvecklingen inom datatekniken tyder enligt utskottets mening på att inhemsk tillverkning av komponenter inom vissa speciella områden kan visa sig bli betydelsefull för såväl dataindustrin som annan elektronindustri. Utskottet har uppmärksammat att denna fråga tagits upp av styrelsen för teknisk utveckling och industriverket. Denna undersökning bör enligt utskottets mening kunna genomföras i samverkan mellan de båda myndigheterna. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Om jag fattade rätt var Sten Svensson något förvånad över att vi ville göra ett allmänt uttalande om vikten av att statens tillgångar och ekonomiska insatser dimensioneras på ett sådant sätt att man får full valuta för de pengar som man betalar.

Det är inga småslantar det är fråga om, även om regeringen i första omgången inte begär så mycket av riksdagen. Låt mig sedan ta upp en annan sak, nämligen det försvar som Sten Svensson mobiliserade med anledning av att industriministern i avtalet har gått med på att vissa delar av Saab-Scania AB:s datadivision skiljs ut och alltså inte kommer med i det gemensamma databolaget. Om jag fattade Sten Svensson rätt sade han att man måste skilja på datateknik och elektronik, men låt mig då bara säga att hans tal är något av ordets makt över tanken. Det går nämligen inte att göra sådana enkla gränsdragningar mellan datateknik och elektronik.

I det fallet skulle det bli fråga om Jönköpingsfabriken, som faller utanför det här. Den gränsen är om något utomordentligt hårfin. Jag hävdar fortfarande att det är en nackdel för databolagen och staten att man utan någon egentlig motivering har skilt ut de intressanta utvecklingsprogrammen vid Jönköpingsfabriken, som Saab-Scania AB enligt avtalet skall behålla även fortsättningsvis. Jag tycker det är fel att staten bara skall ta hand om förlustbitarna, medan den inte får arbeta med de verkligt intressanta och lovande utvecklingsprojekten. Med det anförda vill jag, herr talman, än en gång yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid näringsutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Jag konstaterar att Sten Svensson inte med ett ord berörde det som naturligtvis för honom måste vara besvärande, nämligen frågan om de sekretessbelagda handlingarna. Dessa handlingar, som skall utgöra beslutsunderlag, ställs alltså inte till beslutsfattarnas förfogande. Sten Svensson sade att det råder enighet beträffande de fackliga organisationerna, men även dessa har ställts inför samma faktum, nämligen sekretessbelagda beslutsunderlag. De har mer eller mindre tvingats att acceptera detta samgående. De har ansett den ekonomiska situationen vara så pressande att deras arbeten befunnit sig i farozonen. Av den orsaken har de alltså varit i en tvångssituation och inte, i likhet med det nämnda utländska företaget, kunnat överväga andra alternativa lösningar. Det kan verka förvånande, men jag håller med Sten Svensson när han säger att vi kunde skapa databanker här i Sverige. Naturligtvis är det bättre att vi behåller de här databankerna med olika uppgifter inom landet än att vi hyr in oss i IBM:s banker i USA. Slutligen frågan om komponenttillverkningen. Sten Svensson pratade sig varm för att den skall ske här hemma och att det här samgåendet skulle innebära en garanti för det. Jag ser inte samgåendet som någon garanti härför. Vi har haft komponenttillverkning i det här landet på elektroniksidan tidigare. Jag tänker då närmast på LM Ericsson. Det företaget har flyttat sin komponenttillverkning utanför det här landets gränser och även övergått till att köpa färdiga amerikanska elektronikprodukter, så Sten Svensson skall inte vara för säker på att man genom ett sådant här samgående slår fast att denna tillverkning kommer att vara kvar inom landets gränser.
Herr talman! Får jag först säga till Tommy Franzén att jag utgick från att han hade tagit del av utskottsbetänkandet. Där står det nämligen att utskottet vid sin behandling av propositionen har haft tillgång till det hemligstämplade utredningsmaterialet, som ställts till förfogande från industridepartementet. Jag noterar också att vpk har en suppleantplats i näringsutskottet. Har inte Tommy Franzén frågat sin kollega Jörn Svensson om han har varit närvarande och lyssnat på föredragningen i utskottet? Föredragningen har ju legat till grund för utskottets ställningstagande. Till Lennart Pettersson vill jag säga att vi har här i kammaren att ta ställning till det föreliggande avtalet. Vi skall säga ja eller nej till avtalet. Vill man ha en annan uppläggning, dvs. förändringar i konstruktionen av bolaget, måste man börja om från början igen med förhandlingar med allt vad det betyder av ytterligare tidsförskjutning. Jag undrar om Lennart Pettersson verkligen mot bakgrund av vad han sade i sitt inledningsanförande är beredd att ta ansvar för en sådan försening. Kammaren kan konstatera att förhandlingar har ägt rum med alla berörda parter. Skall förändringar ske måste man enligt min mening begära nya förhandlingar. Till detta kan vi konstatera att parterna, inkl. de berörda personalorganisationerna, förklarat sig nöjda med uppgörelsen. Slutligen vill jag svara på Lennart Petterssons fråga beträffande de två dotterbolagen i Jönköping och Göteborg. Vi kan konstatera att det inte finns något hinder för en samverkan inom Saab-Scaniaföretagen när så kan bli aktuellt. Jag är för min del övertygad om att ett sådant samarbete kan initieras genom företagen själva när så är lämpligt.

Herr talman! Så kom då det väntade svaret från Sten Svensson — att vpk ju har en extra suppleantplats i utskottet. Det är på det viset, Sten Svensson, att de borgerliga ledamöterna i denna kammare vägrat vänsterpartiet kommunisternas ledamöter i utskottet att delta i utskottets sammanträden på lika villkor. Det är en av orsakerna till att Jörn Svensson inte har närvarit vid utskottssammanträdena. Vi anser ju att man har rätt att delta på lika villkor i utskottsarbetet och inte på den undanskymda åhörarplats som Sten Svensson och hans fränder talar för. Men det är inte det som är det intressantaste. Det är trots allt bara ett litet fåtal av riksdagens 349 ledamöter som ingår i näringsutskottet, och det är väl ändå så, Sten Svensson, att det är de 349 ledamöterna här i kammaren som är beslutsfattande i detta ärende. Ännu intressantare måste det emellertid vara för de anställda i de berörda företagen, som — vad jag förstår — inte heller har haft möjlighet att ta del av det hemligstämplade materialet. Jag har två gånger — en gång tidigt i höstas och en gång när propositionen lades fram — försökt att få del av innehållet i SRI-rapporterna 1, 2 och 3. Det har varit omöjligt för mig, och jag föreställer mig att de anställda har haft ännu mindre chans.
Herr talman! Helt kort en sista replik till Sten Svensson. Han sade: Det finns bara ett avtal och det är det avtal som föreligger i regeringens proposition. Han ställde frågan om socialdemokraterna i näringsutskottet vill ta på sitt ansvar att rösta nej till det här avtalet, när vi vet hur det brådskar när det gäller behovet av en sammanslagning av den svenska dataindustrin. På det kan jag bara svara att vi inte vill ta på vårt ansvar att rösta nej till det här avtalet i den situation vi nu befinner oss i. Däremot har vi anledning att kritisera avtalet på många viktiga punkter, där vi tycker att avtalet är dåligt och innebär ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Vi vill också beklaga den tvångssituation som det av industriminister Åsling framförhandlade avtalet har inneburit för riksdagsledamöterna. Vi har inget alternativ. Vi är beredda att säga ja till avtalet därför att regeringen har bollen i de här frågorna. Vi riktar en allvarlig kritik mot avtalet, och den har vi fört fram i reservationer till näringsutskottets betänkande. Jag vill som sagt, yrka bifall till de reservationerna, som innebär att man i framtiden skall se över möjligheterna att från statens sida ta initiativ för att få bättre samarbetsformer i enlighet med det förslag som vi har fått fram i de socialdemokratiska motionerna. Det innebär inte nej till avtalet, men det innebär riktlinjer som kan vara av betydelse för framtiden.
Herr talman! Jag konstaterar att Lennart Pettersson inte vill motsätta sig att riksdagen nu godkänner det här avtalet. Men har man framfört de här synpunkterna, som går ut på att man vill ha de väsentliga förändringar som framgår av reservationerna, då måste man rimligen bli överens med dem man har förhandlat med. Det förutsätter en ny förhandlingsrunda. Avslutningsvis vill jag säga till Tommy Franzén: Deltar man som suppleant i ett utskottssammanträde har man ju möjligheter att tillgodogöra sig föredragningen och kan sedan förmedla innehållet i denna till sina partivänner i riksdagsgruppen. Det fungerar tydligen beträffande de övriga partierna.